Herr talman! Herr Westberg frågade varpå jag egentligen grundade min tveksamhet i slutet av mitt svar. Jag vill helt kort svara att det i dag finns 800—900 särskilt utbildade ålderdomshemsföreståndare vid landets 1300 ålderdomshem. <Utbildningskapaciteten har under de senaste åren ökat och uppgår för närvarande till närmare 100 per år. De föreståndare som inte har genomgått den särskilda utbildningen har i regel en omfattande praktisk erfarenhet och för dem anordnas också utbildningskurser. Vi skall ha klart för oss att vi sålunda kan komma att ställas inför mycket besvärliga avvägningsfrågor, om vi skulle ta steget över till en direkt legitimation. Det finns olika rekryterings och utbildningsvägar för ålderdomshemsföreståndare, men därmed föreligger inte sådana enhetliga grunder som en legitimation förutsätter. Jag vill emellertid tillfoga att utbildningen i sig själv alltid är den bästa kompetensen. Eftersom här också nämndes sjuksköterskorna vill jag göra ännu ett tilllägg. Ålderdomshemmen är inte sjukvårdsinrättningar. De är inackorderingshem för åldringar. För gamla människor som behöver sjukvård i egentlig mening är intagning på sjukhem den rätta vårdformen. Som bekant pågår också en omfattande utbyggnad av sjukhemmen i vårt land. Vill man göra jämförelser med legitimationen för sjuksköterskor bör man komma ihåg att just sjukvård inte är någon huvuduppgift för ålderdomshemsföreståndare. En föreståndare på ett ålderdomshem har många olika uppgifter, och vederbörandes utbildning är anpassad efter detta. Herr talman! Med dessa ord anser jag mig ha svarat på den framställda frågan varför jag i slutet av mitt svar anmälde en viss tveksamhet.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att ålderdomshemmen inte är några sjukvårdsinrättningar, men det är väl inte obekant för någon att det ofta inträffar sjukdomsfall vid ålderdomshemmen, då det är av nöden att ingripa snabbt. Och då är det självfallet värdefullt om personalen på ålderdomshemmet har sådan utbildning att den kan fungera även i sådana sammanhang. Även om ålderdomshemsföreståndarna inte har fullständig sjuksköterskeutbildning och därför inte kan jämställas med sjuksköterskorna i det avseendet, så har de dock en mycket omfattande och gedigen utbildning. Den är vad tiden beträffar lika omfattande som sjuksköterskornas. De borde därför vara berättigade att få legitimation, inte för sjukvård på samma sätt som sjukskö terskorna, utan med hänsyn till den viktiga och ansvarsfulla uppgift de har. Jag anser mig kunna vidhålla den uppfattningen.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han överväger några åtgärder för att snabbt bemästra den hotande överproduktionen av vissa grupper akademiskt utbildade. Vidare har fru Ekroth frågat chefen för utbildningsdepartementet om han överväger att förelägga riksdagen förslag till nya riktlinjer för utbyggnad av det högre utbildningsväsendet. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågorna. Eftersom dessa — trots den olika formuleringen — avser samma problemkomplex har jag valt att besvara dem i ett sammanhang. De principbeslut som nu gäller för planeringen av den eftergymnasiala utbildningen avser i flertalet fall tiden till 1970-talets början. Nya riktlinjer fordras sålunda för den period som följer därefter. Mot denna bakgrund har, bl.a. av universitetskanslersämbetet, aktualiserats frågan om tillsättande av en allsidig utredning om det eftergymnasiala utbildningssystemet. Avsikten är att en sådan utredning skall tillsättas inom den närmaste tiden. En viktig uppgift för utredningen kommer att bli att finna metoder för en balanserad utveckling på det eftergymnasiala utbildningsområdet. I vissa fall kan även en om prövning av riktpunkterna för den nu gällande planeringen vara motiverad.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Jag kan dock knappast tacka honom för att han kopplat samman svaret på min fråga med svaret på fru Ekroths fråga — detta sagt utan att på något sätt ringakta den av fru Ekroth ställda frågan. Jag menar att statsrådet går utanför problemet genom att svara som han gör. Beträffande hänvisningen till en utredning om det eftergymnasiala utbildningssystemet, så har jag frågat om den saken för någon månad sedan och fått det hugnesamma svaret att den skall komma. Därvidlag är vi inte oense på något sätt. Men det är åtgärder på kortare sikt som jag nu är ute efter och inte åtgärder som verkar först efter mycket lång tid, såsom fallet är med de åtgärder som kan bli resultatet av en sådan här översyn av det postgymnasiala utbildningssystemet. Det torde inte vara statsrådet obekant att ingenting håller för närvarande. Tillströmningen till högre studier överträffar ju på ett uppseendeväckande sätt prognoserna. Och det värsta är att över hälften av dem som nu studerar vid universitet och högskolor läser samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. På arbetsmarknaden finns det i dag cirka 5 000 yrkesverksamma samhällsvetare inklusive psykologer. Samtidigt är 25000 under utbildning vid samhällsvetenskaplig fakultet, ungefär 20 000 studerar vid humanistisk fakultet o.s.v. Detta är en utveckling som inger de allvarligaste farhågor, i synnerhet som en mängd studenter tvingas in i de filosofiska fakulteterna. Det är alltså inte i första hand så att de vill dit, utan de har helt enkelt inget alternativ. Det är därför jag ställt frågan. Den tar som sagt sikte på kortsiktiga åtgärder — som naturligtvis också kan ha långsiktiga verkningar. Hur blir det alltså med en snabbt förstärkt prognosverksamhet? Hur blir det med en, jag skulle nästan vilja säga mördande yrkesvägledning? Det går inte att tassa på, som man gör för närvarande, på det området. Vi måste göra klart för ungdomarna vad det är de tar sig till när de försöker utbilda sig på vissa linjer. Jag skulle till sist — utan att på något sätt ta ställning till spärrar o. d., som jag avskyr — vilja fråga: Finns det någon som helst beredskapsutredning planerad eller i verksamhet, så att en tillträdesbegränsning till de fria fakulteterna skulle kunna införas om det bleve oundgängligen nödvändigt?

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Som statsrådet mycket riktigt har läst ut av min fråga är den tillkommen just med tanke på intagningskapaciteten i de spärrade ämnena och på de spärrade utbildningslinjerna. Genom tekniska fel vid bearbetningen av ansökningshandlingar som rörde intagning av studenter vilka önskade studera psykologi och medicin innevarande vårtermin uppstod olyckliga förvecklingar, i det att vissa sökande först fick ett slutgiltigt besked om att de var antagna och kort därefter ett annat meddelande om att de icke hade antagits. Detta har givetvis skapat irritation. Från flera håll gjordes försök att skaffa fram nya platser för att på så sätt ge de i andra omgången utestängda den möjlighet som blev dem fråntagen. Ett femtiotal psykologistuderande kunde beredas plats på detta sätt. Härigenom lyckades man alltså i viss mån kompensera de sökande. Det var framför allt institutionerna vid univer siteten i Stockholm, Uppsala och Göteborg som trädde till, medan Lund och Umeå inte kunde utöka sitt ordinarie platsantal. Med utgångspunkt i den ohållbara situation som uppstod frågar man sig osökt, om det inte borde göras en allmän Översyn av intagningskapaciteten i de spärrade ämnena och på de spärrade utbildningslinjerna. Det var också ytterst med tanke på detta jag ställde min fråga; jag ville ta sikte på utvecklingen inte bara för dagen utan framför allt för framtiden. Statsrådet säger i sitt svar: »De principbeslut som nu gäller för planeringen av den eftergymnasiala utbildningen avser i flertalet fall tiden till 1970-talets början. Nya riktlinjer fordras sålunda för den period som följer därefter.» Litet längre fram yttrar statsrådet: »I vissa fall kan även en omprövning av riktpunkterna för den nu gällande planeringen vara motiverad.» Det är väl också önskvärt att en sådan omprövning sker snart. Statsrådet anför vidare: »Mot denna bakgrund har, bl.a. av universitetskanslersämbetet, aktualiserats frågan om tillsättande av en allsidig utredning om det eftergymnasiala utbildningssystemet. Avsikten är att en sådan utredning skall tillsättas inom den närmaste tiden.» Den närmaste tiden är ett tänjbart begrepp. Önskvärt är att utredningen kan komma till stånd så snabbt som möjligt. »En viktig uppgift för utredningen kommer att bli att finna metoder för en balanserad utveckling på det eftergymnasiala utbildningsområdet», framhåller statsrådet även. Detta svar är positivt och siktar framåt. Därför ber jag än en gång att få tacka för det.

Jag hoppas att denna utredning blir tillsatt den närmaste månaden.

Det innebär med andra ord att utredningen även har uppdraget att bedöma om några åtgärder på kort sikt är erforderliga.

Herr talman! Nu är jag bättre beredd att tacka, sedan jag fått denna inte oviktiga upplysning, som sätter litet mer kött på benen.

Jag tror att situationen kommer att förvärras. Även ur ekonomisk synpunkt — när jag ser statsrådet Wickman får jag den aspekten i tankarna — är det ganska vanvettigt att utbilda människor som omedelbart efter utbildningens avslutande skall utbildas på nytt för något annat. Den situationen närmar vi oss på vissa områden i vårt utbildningssystem.

Herr talman! Herr Nordgren har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han kan upplysa kammaren om när de medel som enligt kungl. brev den 12 maj 1967 skall ställas till rörelsefolkhögskolornas förfogande kommer att fördelas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Vid tillkomsten av de nya statsbidragsbestämmelserna för folkhögskolorna framhölls bl.a. att utdelningen av saneringsbidraget måste föregås av en noggrann kartläggning av folkhögskolornas ekonomi. Skolöverstyrelsen har i detta syfte inhämtat uppgifter från huvudmännen. Uppgifterna har nyligen inkommit till överstyrelsen, som beräknas kunna framlägga förslag inom kort. Kungl. Maj:t kan därefter fatta beslut i ärendet.

Herr talman! Anledningen till att det dröjde sju månader innan skolöverstyrelsen kunde skicka ut formuläret kan jag inte uttala mig om — den blankett som skolöverstyrelsen skulle utarbeta kanske inte var så enkel. I slutet av januari skulle skolorna ha besvarat formulären. Det har inte förflutit en månad sedan dess. Såsom jag framhöll i svaret, förväntar vi nu inom departementet att skolöverstyrelsen, så snart den över huvud taget kan klara saken, lämnar oss sina förslag. Jag kan försäkra herr Nordgren att ärendet sedan kommer att behandlas inom regeringen så snabbt som det någonsin är möjligt.

Herr talman! Herr Nihlfors har frågat handelsministern om mottagare för färg-TV — innan de godkänns för s.k. S-märkning — även undersöks för att fastställa om eventuell förekomst av röntgenstrålning håller sig inom tolerabla värden. Eftersom ärenden rörande den elektriska materielkontrollen numera handläggs inom finansdepartementet har frågan överlämnats till mig för besvarande. De olika typer av färg-TV som saluförs i Sverige kontrolleras även med avseende på röntgenstrålningen innan de S-märks av Svenska Elektriska Mateterielkontrollanstalten . Mätningen av röntgenstrålningen utförs av statens strålskyddsinstitut, som är den centrala förvaltningsmyndigheten för ärenden om skydd mot joniserande strålning. Den internationella strålskyddskommissionen har rekommenderat att man inte skall tillåta högre stråldos än 0,5 milliröntgen per timme på 5 cm avstånd från en TV-apparat. Vid den svenska kontrollen har hittills inte påträffats någon TV-apparat — för svartvitt eller färg — som överskridit detta strålningsvärde. Upplysningsvis kan jag också nämna att uppmätta värden som regel ligger långt under den internationella rekommendationen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för det svar han nyss lämnat på min fråga. Det är tillfredsställande att vi i vårt land har en så noggrann kontroll som nu har redovisats och även att fabrikanterna inte tycks ha försökt att på marknaden föra ut TV-apparater, vare sig för svart-vitt eller för färg, med intolerabla strålningsvärden. Bakgrunden till min fråga var emellertid en rapport från USA, där tydligen t.o.m. ganska välkända företag i branschen lanserat apparater, som icke kunde accepteras ur säkerhetssynpunkt. Den oro som nog på sina håll funnits även i vårt land framför allt i samband med införandet av färgtelevision har genom den nu lämnade värdefulla informationen enligt vad jag hoppas blivit stillad.
Herr talman! Jag är glad över att jag kunnat stilla herr Nihlfors” oro, och jag vill bara tillägga att den lagstiftning som reglerar strålskyddet på detta om: råde tillkom redan år 1941 och skärptes 1958. Det är riktigt som herr Nihlfors nämnde att vissa uppgifter från USA har skapat den oro herr Nihlfors gett uttryck för i sin enkla fråga. Det gäller en del uppgifter i den amerikanska pressen om färg-TV-apparater i USA, vilka avgav en röntgenstrålning som gick långt utöver de tolerabla värdena. Dessa uppgifter uppmärksammades också i den svenska dagspressen under augusti—oktober 1967. Just för att förebygga den oro som uppgifterna kunde väcka sände statens strålskyddsinstitut ut mycket utförliga redogörelser för svensk lagstiftning, svensk praxis och resultaten av de mätningar som hade utförts i Sverige. Det intressanta är att dessa redogörelser inte gavs någon publicitet i den svenska pressen. Detta betyder att herr Nihlfors liksom många andra ofta fallit offer för den snedvrid ning i nyhetsförmedlingen som förekommer i vårt land.
Herr talman! Jag är ju lekman på området och representerar i det här sammanhanget den stora mängd av människor som lätt oroas av rapporter av detta slag. Jag måste erkänna att jag inte sett någon information från statens strålskyddsinstitut. Jag är därför glad över att jag — om även i någon mån oavsiktligt — kunnat medverka till att tillsammans med statsrådet Wickman få till stånd en publicitet kring dessa frågor. Jag hoppas att Sveriges Radio kommer att uppmärksamma saken, eftersom den ju rör televisionen, på det sätt som är behövligt.
Herr talman! Herr Wedén har frågat mig, om jag är villig att redogöra för hur långt det av riksdagen begärda utredningsarbetet angående beskattningen av folkpensionärernas sidoinkomster har utvecklats och när förslag i ärendet kommer att föreläggas riksdagen. Spörsmålet om beskattning av folkpensionärernas sidoinkomster är en del i en större fråga som avser den s.k. marginaleffekten för folkpensionärer med sidoinkomster. Orsaken till marginaleffekten är att söka i flera samverkande faktorer såsom inkomstprövningsreglerna för det kommunala bostadstill Man kan inte på ett tillfredsställande sätt lösa marginaleffektproblemet enbart genom en översyn av skattereglerna. Man måste utgå från de regler inom socialförsäkringen som gäller för folkpensionsförmåner. Det ankommer på pensionsförsäkringskommittén att utreda vissa frågor rörande den allmänna pensioneringen. Kommittén avser att avge förslag under innevarande år bl.a. såvitt gäller inkomstprövningen av det kommunala bostadstillägget. Innan detta förslag avlämnats är det för tidigt att ta ställning till skattefrågorna. Det nu sagda betyder å andra sidan inte att skattefrågorna hittills lämnats obeaktade. Inom finansdepartementet pågår sedan någon tid tillbaka i samråd med socialdepartementet preliminära undersökningar av olika vägar att komma till rätta med marginaleffektproblemet. Något resultat kan emellertid inte framläggas förrän ställning tagits till den framtida utformningen av pensionsförmånerna.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, men jag måste säga att det var ganska magert. Jag tänker då inte bara på kvantiteten utan även på kvaliteten. Och det gör jag mot bakgrunden av den positiva inställning som bevillningsutskottet och hela riksdagen intog förra året när det gäller angelägenhetsgraden hos de problem som vi nu diskuterar. Bevillningsutskottet ansåg då att utredningen om beskattning av folkpensionärernas sidoinkomster dels borde göras snarast, dels lämpligen inordnas i den pågående utredningen om definitiv källskatt. För att ytterligare understryka den saken försäkrade utskottets talesman här i kammaren, herr Brandt, på direkt fråga av herr Gustafson i Göteborg — även han medlem av bevillningsutskottet — att det var hela utskottets mening. Herr Brandt försäkrade också att den ledamot av utskottet som deltog i utredningen om definitiv källskatt var med på att man inom utredningen skulle försöka expediera uppdraget snabbt och försöka tillämpa direkt källskatt för folkpensionärerna. Riksdagen biföll det förslaget. Nu framgår det av finansministerns svar — i varje fall kan man läsa det mellan raderna — att det tillvägagångssätt som bevillningsutskottet och riksdagen ansåg lämpligt anser finansministern olämpligt. Några tilläggsdirektiv till utredningen om definitiv källskatt har såvitt jag vet inte lämnats, och någon verksamhet av särskilt slag för att lösa folkpensionärernas skatteproblem har inte heller förekommit i utredningen. Här talar finansministern i stället om två andra saker. Han säger att vi först måste vänta på pensionsförsäkringskommittén för att se vad den kommer med när det gäller förslag beträffande de inkomstprövade folkpensionsförmånerna. Innan så skett, säger herr Sträng, är det för tidigt att ta ställning i skattefrågorna. Inte heller den uppfattningen stämmer med den som bevillningsutskottet hade förra året och som riksdagen anslöt sig till. I ett avseende kan jag emellertid dela herr Strängs mening, och det är när han säger att man inte på ett tillfredsställande sätt kan klara marginaleffektproblemet för folkpensionärerna enbart genom att förändra skattereglerna. Det behövs andra åtgärder också. Men om man inte kan åstadkomma ett helt tillfredsställande resultat genom en ändring av skattereglerna kan man säkerligen i varje fall uppnå att läget blir mindre otillfredsställande än vad det är i dag. Nu förklarar visserligen herr Sträng att man inom finansdepartementet är sysselsatt med en del undersökningar på skatteområdet, men han säger sam tidigt att något resultat av dessa undersökningar inte kan föreligga förrän utformningen av pensionsförmånerna har blivit bestämd. Finansministern har alltså helt sopat åt sidan den snabbutredning inom kommittén för definitiv källskatt som bevillningsutskottet och riksdagen förra året ansåg lämplig. I stället har han låtit sitt eget departement ta hand om skattefrågorna och gör samtidigt gällande att dessa måste sättas i efterhand i förhållande till ändrade regler för folkpensionerna och de inkomstprövade folkpensionstilläggen. Jag måste beteckna detta som ett överraskande handlingssätt av herr Sträng. Det har drag av nonchalans inte bara mot riksdagen utan — och det är viktigare — även mot tiotusentals, ja, förmodligen ett eller annat hundratusental folkpensionärer, som väntar sig en förbättring när det gäller en del för närvarande orimliga förhållanden. Jag skall be att få belysa dessa förhållanden, herr talman, med ett par exempel hämtade från en undersökning som gjorts av riksdagens upplysningstjänst. Jag tar en ensamstående folkpensionär som har en folkpension på 4930 kronor, bostadstillägg på 1000 kronor och en sidoinkomst på 1700 kronor — alltså tillsammans 7630 kronor. Denna folkpensionär betalar för närvarande, enligt de upplysningar jag fått, 240 kronor i skatt. Om hans sidoinkomst ökar så blygsamt som med 300 kronor -— alltså från 1 700 kronor till 2 000 kronor — minskar hans bostadstillägg med 100 kronor, men hans skattebelastning ökar ännu mer än «bostadstillägget minskar, nämligen med 120 kronor. Av den ökade inkomsten på 300 kronor återstår följaktligen inte mer än 80 kronor. Om jag emellertid tänker mig att denna folkpensionär i alla fall inte blir nedslagen utan ökar sina produktiva insatser ytterligare och ett annat år skaffar sig en sidoinkomst som är 1 000 kronor högre än den jag nyss nämnde — alltså 3 000 kronor i stället för 2 000 kronor — råkar han verkligen illa ut. Hans bostadstillägg minskar då ytterligare med något över 530 kronor, och hans skatt ökar fortfarande mer än bostadstillägget minskar, nämligen med 580 kronor. Summaförsämringen i detta fall blir 1110 kronor. Genom att öka sin inkomst med 1000 kronor förlorar vederbörande alltså i verkligheten 110 kronor. Om han ändå inte förtröttas utan lägger på ytterligare ett kol och förbättrar sin sidoinkomst med ytterligare 2 000 kronor — alltså höjer den till 5 000 kronor — råkar han i den intervallen inte ut för någon direkt förlust, men av inkomstökningen på 2000 kronor förlorar han ungefär 370 kronor i minskat. bostadstillägg och 1120 kronor i ökad skatt — alltså tillsammans 1490 kronor. Även detta är ju en ytterligt hård marginalbeskattning i så låga inkomstskikt som det här är fråga om. Också när det gäller de gifta folkpensionärerna, bl.a. med hustrutillägg, är marginaleffekterna grova om än inte så besvärliga i många fall som dem jag nyss nämnt. Jag har emellertid redovisat dessa siffror främst för att göra klart för finansministern att även om inkomstprövningsreglerna — finansministern är säkerligen medveten om detta — för folkpensionstilläggen naturligtvis spelar en betydelsefull roll, så är effekten av den stigande skattebelastningen i fall liknande dem jag nämnt ännu större och ytterst allvarlig. Och det finns många sådana fall. Jag anser det därför alldeles oberättigat när finansministern skjuter folkpensionärernas skattefråga i bakgrunden och menar att man inte alls kan göra någonting åt saken förrän pensionsförsäkringskommittén blir färdig. Han vill säga oss att först måste denna kommittés förslag framläggas, prövas och beslutas om och sedan får vi se hur det går med skattefrågorna. Detta betyder såvitt jag förstår att det kan kom ma att dröja tre år eller mer efter riksdagens enhälliga beslut förra året om snabba åtgärder innan något över huvud taget blir gjort på skattesidan. Med anledning av ett meningsutbyte tidigare i dag mellan finansministern och herr Börjesson i Falköping vill jag förklara att jag utgår från att riksskattenämndens regler om avdrag för nedsatt skatteförmåga nu generellt och utan undantag tillämpas, så att den som bara har t.ex. folkpension och kommunalt bostadstillägg blir fri från skatt. En fråga för sig, som jag bara nämner inom parentes, är om det över huvud taget skall vara nödvändigt för alla de människor det här rör sig om — till antalet ungefär en halv miljon — att avge någon självdeklaration. Det finns emellertid ytterligare mel Jan 600 000 och 700 000 folkpensionärer, som har större eller mindre sidoinkomster. De som har stora sådana berörs inte alls av det resonemang jag nu för, men många av denna två tredjedels miljon har utpräglat små eller i varje fall blygsamma sidoinkomster jämte folkpensionsförmånerna. ; Det är dessa människor, herr talman, som med särskild besvikelse måste notera hur långsamt det socialdemokratiska regeringsmaskineriet fungerar när det gäller för dem brännande angelägenheter.

Herr talman! Det är utan tvivel en viktig fråga som herr Wedén tagit upp behöva vidkännas på sin arbetsinkomst. Jag tycker det kan finnas anledning erinra om att vi från högerpartiet under många år aktualiserat frågan om hur folkpensionärerna skall stimuleras till ökad aktivitet, bl.a. genom skattelättnader. Som jag ser det rör diskussionen inte bara frågan om att tillförsäkra en stor grupp människor en förmån, utan spörsmålet har vidare aspekter. Om man som jag utgår från att arbete är någonting positivt bör man rimligen se till att man inte hindrar människor som vill arbeta från att göra detta utan tvärtom stimulerar till aktivitet. Och herr Wedén har ju här vältaligt anfört exempel på de konsekvenser som de nuvarande reglerna har: Redan 1961 motionerade Karin Wetterström och jag om höjda ortsavdrag för folkpensionärer, och den frågan har sedan återkommit åren igenom. Dessutom har vi från högerpartiets sida under de senaste åren yrkat på framläggande av förslag om att folkpensionen skälle bli skattefri. Vid årets riksdag har vi framlagt konkreta förslag på denna punkt, och vi menar oss ha anvisat en väg till snär lösning av frågan: Jag tycker det är tråkigt att höra finansministern hänvisa till pågående utredningar, ty vi' förstår ju att det, om lösningen 'skall sökas den vägen, dröjer ytterligare flera år ihnan en välbehövlig ändring kommer till stånd.

är folkpensionärer skulle. vara 8 000 kronor. Denna fråga är ännu inte behandlad, och det. återstår alltså att se hur riksdagen ställer sig till förslaget. Jag tycker emellertid, herr talman, att till bilden hör även en redovisning av de befolkningspolitiska aspekterna. Vår befolkning beräknas under de närmaste tio åren öka med 600 000. Av ökningen faller 200 000 på barn under 16 år och 250 000 på ålderspensionärer. Mellangrupperna — personer mellan 16 och 66 år — vilka ju är de som egentligen skall svara för försörjningen väntas öka med 150 000. Men genom den utbildningspolitik som förs räknar man samtidigt med att personer i åldrarna 16 till 24 år kommer att ägna sig åt fortsatt utbildning, varför ökningen på 150 000 i aktiva åldrar egentligen äts upp. Det betyder att hela befolkningsökningen faller på dessa s.k. transfereringsgrupper, som själva inte bidrar till sin försörjning. Därför är det också ur samhällsekonomisk synpunkt verkligen både angeläget och brådskande att man vidtar åtgärder för att stimulera folkpensionärerna att i så stor utsträckning som möjligt bidraga till produktionen — alldeles bortsett från att det ur deras personliga synpunkt måste innebär ra en fördel. Jag skall inte blanda in de socialmedicinska aspekterna; jag tror: det är uppenbart att effekten är positiv även därvidlag. " Finansministern sade ' att frågan får attackeras från flera olika utgångspunkter. Jag tror det är riktigt — frågan är rätt komplicerad. Jag ser det emeller tid som väsentligt att man inte dröjer längre med att göra någonting och inte bara hänvisar till alla möjliga utredningar. Låt oss aktivt vidtaga åtgärder på kort sikt i avvaktan på en utredning som samlat kan lösa hela detta problem, vilket — som finansministern själv sade — är ganska komplicerat.

Herr talman! I ett avseende — och ett mycket viktigt sådant — kan jag instämma i vad fru Kristensson sade. : Det är klart att det ur många väsentliga synpunkter är av värde för gamla människor att med ett inte alltför ringa ut byte kunna fortsätta en produktiv verksamhet. Jag tror att det har både psykiska och fysiska fördelar, som bl.a. skulle kunna verka så att en del samhällsutgifter, som annars skulle bli nödvändiga, inte behövs, . I allra största korthet, herr talman, vill jag påpeka att den metod att attackera problemet som fru Kristensson snuddade vid. .— hon sade att: högern hade lanserat idén att göra folkpensionen helt skattefri för alla, oberoende av hur stora sidoinkomster. eller andra pensioner någon. kunde ha — inte förefaller mig vara en framkomlig väg. Från statsfinansiell synpunkt skulle den också te sig ganska påfrestande, för att uttrycka det milt. on Jag har nämnt andra exempel tidigare. Jag tror inte heller att vad det här gäller kommer att vara något problem som berör den nuvarande finansministern — eller andra i samma läge som han — när han blir folkpensionär. Det måste: attackeras från andra .utgångspunkter, men: visst. är problemet svårt, herr finansminister! Vad jag försökte exemplifiera förut var emellertid att det är oberättigat att som finansministern: skjuta behovsprövningsmekanismen så starkt i förgrunden. «I oerhört många fall är nämligen. marginalskatteeffekterna de mest betydelsefulla; jag gav ett par exempel på det, och. jag skall strax återkomma därtill.

: Innan. : en sådan jämförelse 'kan :bli relevant måste :man emellertid något 'närmare undersöka vad det rör sig om för slag av inkomsttagare.

Man måste hyfsa problemet på det sätlet och även ta hänsyn till de tillgångar som dessa grupper kan ha, t.ex. i form av sjukpenning och andra skattefria sociala förmåner. Finansminstern visade i sin framställning en tendens att på ett inte riktigt behagligt sätt spela ut ett par grupper mot varandra, av vilka den ena är homogen och lätt fixerad och den andra mycket svårbestämbar till sin sammansättning. Samtidigt kunde man nästan få det intrycket av de jämförelser finansministern gjorde, att han ansåg att folkpensionärerna nu nått ett stadium där de från beskattningssynpunkt sett hade det för bra. Det bli nog mycket svårt för honom att finna någon av de här berörda folkpensionärerna som kan dela den uppfattningen. Jag måste verkligen, herr talman, bestämt protestera mot det sätt varpå finansministern resonerade när han ville framställa den hemställan som riksdagen enhälligt gjorde förra året som om den bara gällde huruvida folkpensionärerna skulle ha definitiv källskatt för att på detta sätt undgå att få restskatt. Han resonerade som om det varit bevillningsutskottets och riksdagens mening att summabeskattningen i de båda fallen, antingen man införde direkt källskatt eller bevarade det nuvarande systemet, skulle bli densamma. Nej, herr finansminister, det är verkligen inte att försöka få någon ordning på debatten! Det är efter vad jag kan förstå att i stället göra den oklar och försöka ställa vad som faktiskt förevarit på huvudet. I bevillningsutskottets utlåtande förra året står det att utskottet är medvetet om att de nuvarande reglerna för beskattningen av folkpensionärernas sidoinkomster är förenade med påtagliga brister och i vissa fall leder till orimliga resultat. Anser finansministern att detta uttalande av bevillningsutskottet, som riksdagen gjorde till sitt, är felaktigt? Av vad han nyss sade framgår att han inte kan anse detta. Men hur kan finansministern då göra gällande att avsikten med bevillningsutskottets och riksdagens framställning skulle vara att man inte skulle göra något åt dessa orimliga förhållanden i samband med att man prövade problemet inom utredningen för definitiv källskatt? Jag sade från början att ingen vill förneka att problemet är svårt. Vad jag opponerat mig mot är att man har funnit en ytterligare anledning att över huvud taget inte göra någonting på skattsidan, att man nödvändigtvis skall koppla ihop frågan med reglerna för de inkomstprövade tilläggen som nu utreds. Jag tycker verkligen att det finns skäl att undvika en sådan sammankoppling. Om man vill handla och inte, som finansministern sade, bara fundera — vilket han gjort mycket länge — kan man till att börja med göra något åt skatteproblemet. Om bidragsreglerna sedan ändras finns möjligheten att justera de ändringar man inför beträffande skatterna efter de nya förhållanden som då kan föreligga. Herr talman! Jag vidhåller bestämt att finansministern för det första har nonchalerat riksdagens beslut och för det andra har givit en icke korrekt framställning av vad som egentligen menades med riksdagsbeslutet. Meningen var nämligen inte att skatteeffekten för de berörda folkpensionärerna skulle bli densamma utan meningen var att man skulle göra något åt vad utskottet och riksdagen kallade orimliga skatteeffekter:

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt mycket mer. Vad beträffar min påstådda strävan efter att vara en högt kvalificerad politiker av professionell karaktär vill jag säga att finansministern väl lämnade amatörskapet tidigare än jag gjorde. En fundamental synpunkt vill jag emellertid framhålla ännu en gång, eftersom den tydligen har haft mycket svårt att tränga in i huvudet på finansministern genom hans öron. Det är den synpunkten, att marginalskatteproblemen i oerhört många fall är mera väsentliga än den del av de totala marginaleffekterna' som reglerna för de behovsprövade :tilläggen' utgör. Jag har också belyst detta med exempel. Låt mig bara erinra om det fall då sidoinkomsten höjes från 3 000 till 5 000 kronor, vilket på skattesidan medför en marginaleffekt på mellan 1100 och 1 200 kronor. Effekten på det behovsprövade tilllägget är väsentligt mindre. Sedan sade finansministern att han inte tror att kommunerna skulle göra det eller det. Han tror inte heller att han själv eller regeringen skulle göra det eller det när det gäller skatteskalorna etc. Han vill helst, säger han — och handlar uppenbarligen därefter — se hur det skall bli med avdragsreglerna innan han tar itu med skatteproblemet. Men jag har den enkla uppfattningen att det gör detsamma vad finansministern tror i ena eller andra fallet när det gäller regeringen och kommunerna. Det borde heller inte spela någon roll vad han själv anser, ty riksdagen har faktiskt enhälligt beställt en utredning och sagt att just det som herr Sträng nu inte vill tro någonting om skall utredas för att man skall kunna handla så snabbt som möjligt. Det är det som inte har skett, och det är detta som jag har vänt mig emot.

Herr talman! Först vill jag tacka finansministern för hans vänliga komplimang beträffande åldersskillnaden. Jag såg att herr Sträng, noggrann som han är, först gick till riksdagskatalogen och studerade den. Han vågade förstås inte lita på utseendet — förståndigt nog. Finansministern sade att vårt förslag att folkpensionen skulle vara skattefri inte var någon praktisk lösning, men jag för min del tycker att lösningen är både enkel och praktisk — och dessutom är den logisk. Vi behöver bara tänka på hur det är inom försäkringsväsendet. Där brukar det vara på det sättet att om man får göra avdrag för försäkringspremien, så beskattas utfallande försäkringsbelopp, och tvärtom, får man inte dra av premien beskattas inte heller utfallande försäkringsbelopp. Folkpensionsavgiften är ju inte avdragsgill, och då borde logiken bjuda att utfallande förmåner också blir skattefria. Därför tycker jag att vårt förslag är både praktiskt och logiskt. Däremot kan jag hålla med om att det statsfinansiella läget måhända inte medger att förslaget omedelbart effektueras. Detta har vi också framhållit i vår motion, men jag vidhåller att ändringen bör genomföras så snart det statsfinansiella läget över huvud taget medger det.

Herr talman! I en interpellation har herr Börjesson i Falköping frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att öka informationen om Sverige i Japan. Jag vill svara följande. Den 'snabba industriella expansionen i Japan gör att intresset för den japanska marknaden snabbt växer. Marknaden kännetecknas av köpkraft och kvalitetsmedvetande. Därför bör handelsutbytet mellan våra länder kunna utvidgas i den mån informationen om Sverige kan förbättras i Japan. Vi har också under senare år förstärkt vår representation och ökat våra informationsansträngningar där. Vid sidan av ambassaden i Tokyo, som sedan länge arbetar i detta syfte, finns sedan år 1964 en handelssekreterare stationerad i Tokyo. Vidare har Ingeniörsvetenskapsakademien sedan några år en teknisk attaché där för att befordra utbytet av teknisk information mellan Sverige och Japan. Denna attaché betalas med anslag från riksbankens jubileumsfond. Kollegiet för Sverige-information i utlandet har också successivt utökat sitt stöd till informationsverksamheten i Japan. Denna har hittills i huvudsak gått ut på att bygga upp tillgången på tryckt basmaterial om Sverige på japanska som distribueras till opinionsbildande kretsar i Japan, att förse landet med kontinuerliga nyhetsbulletiner med tonvikt på ekonomiska och industriella förhållanden, att bjuda in japanska journalister till Sverige och att producera japanska språkversioner av upplysningsfilmer om sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden i Sverige. Vidare stöds med kollegiets anslagsmedel svenska företags utställnings. deltaganden och andra kommersiella aktiviteter. Budgetåret 1965 67 160 000 kronor och för innevarande budgetår 250 000 kronor. Kollegiet för Sverige-information i utlandet planerar inför nästa budgetår en kraftig expansion av verksamheten i Japan. En undersökning av japanska attityder gentemot Sverige har just slutförts och väntas ge god vägledning för ökad informationsverksamhet. Undersökningen skall kompletteras med en studie av hur japanska handelsagenter, företag och konsumenter upplever Sverige som handelspartner. Den senare studien skall tjäna som vägledning för svenska företags marknadsföring i Japan. På den kommersiella sidan kommer stöd att ges åt vissa branschgrup per, vilka bedöms kunna bli framgångsrika på den japanska marknaden. En relativt kraftig utbyggnad av beståndet av tryckt upplysningsmaterial för Japan och av filmer planeras. Företrädare för vetenskapliga, kulturella och kommersiella företag och organisationer kommer att bjudas in till kontaktoch studiebesök i Sverige. Efter vad jag inhämtat kommer en informationstjänsteman i Japan att anställas och avlönas av kollegiets medel i avvaktan på att detta problem löses på längre sikt. Verksamheten i Japan under budgetåret 1968/69 beräknas kosta cirka 500 000 kronor. Detta innebär en fördubbling av kollegiets medelsförbrukning i detta land jämfört med innevarande budgetår. Slutligen vill jag framhålla att inom de närmaste dagarna väntas Danmark, Norge och Sverige komma överens om att delta i världsutställningen i Osaka år 1970 med en gemensam paviljong. Förhoppningar finns att även Finland och Island kommer att ansluta sig. Tveksamhet kan i och för sig råda om det kommersiella utbytet av att vara med på världsutställningar. Med hänsyn till det värde vi tillmäter de svensk-japanska förbindelserna har det emellertid ansetts önskvärt att delta i Osaka-utställningen inom en i förhållande till hela informationsbudgeten rimlig kostnadsram. Om överenskommelse träffas om en nordisk paviljong, får vi nya möjligheter att intensifiera upplysningsverksamheten om vårt land.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för handelsdepartementet för det utförliga och positiva svar jag fått på min interpellation. Jag har i interpellationen erinrat om den snabba industriella och handelspolitiska expansion som skett i Japan efter andra världskrigets slut. Den köpkraftiga och kvalitetsmedvetna japanska marknaden har också på senare år fått ett alltmer ökat intresse ur svensk exportsynpunkt.

Vår export till Japan domineras av olika slag av industriell utrustning jämte kontorsmaskiner, värdemässigt följda av kemiska produkter samt järn och stål. Den starka uppgången år 1964 avsåg huvudsakligen leveranser av engångsnatur — det gällde kopparslig. Av exporten under januari-—-november 1967 utgjorde 105 miljoner kronor värdet av maskiner och apparater. Även om dessa siffror visar att det skett en successiv exportökning kan vi konstatera att det under perioden fr.o.m. 1962 till november 1967 förelåg ett underskott i vårt handelsutbyte med Japan på inte mindre än 713 miljoner kronor. Under nämnda tid hade vi nämligen en import från Japan som uppgick till ett värde av 1506 miljoner kronor, medan värdet av exporten utgjorde 793 miljoner kronor. Importen från Japan har under den aktuella perioden bestått främst av textilvaror, fartyg, instrument, leksaker, porslinsvaror och radiomottagare. Importen under tiden januari—november 1967 uppgick värdemässigt till 287 miljoner kronor. Det kan vara av intresse att konstatera att importen under nämnda tid avsåg bl.a. textilier för 51 miljoner kronor, instrument för 42 miljoner kronor och elektriska maskiner för 32 miljoner kronor. Inte minst importöverskottet i vår handel med Japan visar att det finns behov av en ökad andel i den japanska marknaden för våra svenska industriprodukter. Den japanska marknaden kännetecknas av köpkraft och kvalitetsmedvetande, såsom handelsministern framhåller i interpellationssvaret, men handelsutbytet mellan våra länder bör kunna utvidgas genom effektivare information om svenska produkter för att göra dessa kända på den japanska marknaden. Jag noterar därför med tillfredsställelse handelsministerns meddelande att en informationstjänsteman i Japan kommer att anställas i syfte att stärka sverigeinformationen. Handelsutbytet mellan våra länder torde genom allsidig informationsverksamhet kunna bringas till bättre balans, vilket är i hög grad önskvärt. Jag ber att än en gång få tacka statsrådet för svaret, som visar att man uppmärksammar den fråga som jag aktualiserat i interpellationen. Undertecknad fär härmed anhålla om ledighet från riksdagsgöromålen från och med den 4 innevarande mars tills vidare cirka tio dagar för deltagande i arbetet vid nedrustningskonferensen i Genéve.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

I en debatt i denna kammare onsdagen den 29 november 1967 tillät jag mig yttra bl.a. följande: »Myndigheterna har självfallet skyldighet att vidta åtgärder som är nödvändiga till försvar för det demokra tiska statsskicket och vårt lands oberoende. Men de har däremot icke rätt att i detta syfte kränka den demokrati som skall värnas.» Med detta uttalande torde det stå klart hur jag och mitt parti principiellt ser på denna i och för sig viktiga fråga. Den parlamentariska nämnden har sedan dess avlämnat sitt betänkande, vilket blev föremål för ingående diskussion i såväl pressen som i denna kammares remissdebatt i januari månad i år. I remissdebatten yttrade statsminister Erlander i samband med diskussioner om Ååsiktsregistrering inom den svenska polisen bl.a., att kommunister icke skall registreras i säkerhetspolisens register utan att det i det enskilda fallet föreligger särskilda skäl. Herr Bengtsson i Varberg, den socialdemokratiska gruppledaren i denna kammare, yttrade därvid: »Det är nu alldeles klart utsagt att regeringen intagit den ståndpunkten att åsiktsregistrering inte skall ske.» Deklarationerna är klara och distinkta. : Vänsterpartiet kommunisternas ordförande C. H. Hermansson frågade i samma debatt: »Kan regeringen garantera att denna nya inställning följes av polismyndigheterna, så att nuvarande åsiktsregister förstöres? — — — Upphävs nu reglerna från 1948, vilka enligt nämndens utlåtande alltjämt av säkerhetstjänsten betraktas som ett stöd för den politiska registreringen?» Vad frågan nu gäller är följande. Om nu regeringens nya inställning till åsiktsregistrering följes upp av säkerhetspolisen, förefaller det egendomligt att anslaget för dennas verksamhet måste höjas från cirka 21 miljoner kronor innevarande budgetår till cirka 23 miljoner kronor för nästkommande budgetår.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 Statsministern talade i remissdebatten mycket om »dubbel lojalitet». Det synes mig som riksdagsledamöterna i denna fråga tvingas brottas med just denna dubbla lojalitet. Den grekiske frihetsledaren Andreas Papandreou varnade i sitt tal i denna kammare västdemokratierna för just den hemliga polisens verksamhet och för vilka följder denna verksamhet kan få därest inte de demokratiska krafterna och parlamentsledamöterna får tillräcklig insyn i den. Skall nu denna varning från den grekiske frihetsledaren förklinga ohörd i det svenska parlamentet? Vi kan sålunda inte vara nöjda med den handläggning av dessa frågor som sker och skett. Vi ser oss ingen annan utväg, trots att vi i princip är för en viss säkerhetstjänst, än att i det aktuella läget yrka avslag på det föreslagna anslaget i statsutskottets utlåtande nr 2 punkten 7 mom, 2.

Herr talman! Det har som synes icke väckts någon motion på denna punkt. Herr Nilsson i Gävle yrkar avslag på utskottets förslag med den motiveringen, att han inte fått klart för sig hur de nya reglerna för säkerhetspolisen kommer att se ut. Detta kan inte heller jag ge besked om. Det har gjorts en särskild utredning, som varit föremål för mycken diskussion och som har sänts ut på remiss. Vad som därur kan komma får väl diskuteras när förslagen eventuellt presenteras. Det blir en annan diskussion som föga lämpar sig för anknytning till dagens ärende — även om där finns ett klart samband. Kammarens ledamöter är dock under kunniga om ordningen för handläggningen av det andra ärendet. Vad som därvidlag sagts av olika ledamöter av denna kammare och av skilda statsråd har i och för sig sitt intresse — men det får intresse endast i den mån det följs av beslut, fattade av ansvariga instanser, d. v. s. regeringen eller riksdagen. När förslag till sådana beslut föreligger kan det alltså finnas skäl för en diskussion. Det är, som alla förstår, omöjligt att i kammaren lämna en närmare redogörelse för hur detta anslag skall disponeras. Men en redogörelse för anslagets innehåll och förändringens karaktär har lämnats till statsutskottets tredje avdelning, och där har vi fått de upplysningar vi begärt. Vi är emellertid, som sagt, förhindrade att förmedla dessa upplysningar i den offentliga debatten. Det är ingen nyhet — det har alltid varit på detta sätt. Jag tror för min del inte att eventuella ändringar i metoderna för säkerhetspolisens arbete kommer att spela någon större roll när det gäller behovet av pengar för verksamheten. Detta behov bestäms av helt andra faktorer — aktiviteten hos dem som utifrån kan äventyra vår säkerhet är det grundläggande härvidlag. Herr talman!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
Herr talman! Jag tycker att herr Bergman gör det alldeles för lätt för sig. Det kan väl inte vara tillfredsställande att inte ens statsutskottet utan bara en avdelning inom utskottet får ta del av vad som sker. Och ännu mindre tillfredsställande måste det anses vara att riksdagsledamöterna inte har tillfälle att få någon som helst redovisning av hur 23 miljoner skall användas. Vi borde kunna få veta hur mycket bil man åker, hur mycket tåg man åker, hur många restaurangnotor som finns etc. En uppdelning kunde ju gö ras och en redovisning lämnas åtminstone på de punkter där herr Bergman anser en sådan helt ofarlig, så att vi därvidlag kunde få en bild av hur denna polisverksamhet bedrivs. Men eftersom det trots det stora pådraget i remissdebatten och trots deklarationerna från statsministern och den socialdemokratiske gruppledaren inte märks någon som helst skillnad i verksamheten, så måste jag säga att vi har fullt fog för vår ståndpunkt att yrka avslag på framställningen om detta anslag. — Jag vill därtill nämna för herr Bergman att i JO:s yttrande över utlåtandet från parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären hävdas att registrering av medlemmar i ytterlighetspartier icke står i strid mot grundlagen. Men grundlagens andemening måste väl återfinnas i regeringsformens 8 16. Jag ber att få citera endast några rader ur denna: »Konungen bör rätt ach sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta, till liv, ära, personlig frihet och välfärd, utan han lagligen förvunnen och dömd är, RV SR --- Dessa stadganden återfinns alltså i regeringsformens 8 16, som herr Bergman borde läsa av och till.
Herr talman! Jag är tacksam för att herr Nilsson i Gävle läste upp detta avsnitt av § 16, så att jag själv slapp göra det. Jag försöker göra det lätt för mig, när det inte behöver vara svårt. Herr Nilsson däremot gör det onödigt svårt för sig och sitt parti genom att visa detta mycket avancerade intresse för just säkerhetsfrågorna. Det är inte nödvändigt, om man vill bedriva politisk verksamhet, att utsätta sig för en sådan snedbelastning som herr Nilsson och hans parti gör på detta område. Låt mig avslutningsvis påpeka att vi i dag inte har att ta ställning till formerna för hur vi skall behandla frågor om anslag till säkerhetspolisen. Det beslutas i helt annan ordning. Det är följderna av formerna för anslagsbehandlingen som vi här har att verkställa. Vill herr Nilsson ändra på formerna får han ta upp saken i ett annat sammanhang.
Herr talman! Något »märkligt> intresse för säkerhetspolisens verksamhet kan inte återfinnas hos 'vare sig mitt parti eller mig själv. Vad jag här fäster avseende vid, herr Bergman, är användningen av 23 miljoner kronor. Dessa pengar är ju inte småpotatis i statsbudgeten.

Herr talman! Den punkt i utskottets utlåtande som vi nu skall behandla gäller anslag till avlöningar och omkostnader för den lokala polisorganisationen. Den reservation som jag kommer att yrka bifall till innebär en höjning av detta anslag med 6 miljoner kronor. Denna höjning motiveras av att vi skall kunna öka polisens personella resurser. Till att börja med skulle jag vilja understryka ett par meningar som utskottets ledamöter har enats om. I utlåtandet förekommer nämligen följande uttalande: »De ofta besvärliga förhållanden under vilka polisen har att fylla sin ålagda uppgift att upprätthålla efterlevnaden av samhällets beslut och allmän ordning ställer stora krav på den enskilde polismannen. Rekryteringen har vidgats och utbildningen reformerats. Stöd från allmänhetens sida skulle med hjälp av objektiv information kunna underlätta arbetsuppgifterna.» Det kan inte gärna bestridas att polisen arbetar under besvärliga förhållanden. Den har att fullgöra sin ofta delikata uppgift inför ögonen på allmänheten. Den är också väl påpassad av massmedia, vilket naturligtvis ökar pressen på den enskilde individen i kinkiga situationer. Antalet polismän har också ökat rätt snabbt, inte minst i storstäderna. Detta innebär att andelen unga och orutinerade polismän är stor. Det kan inte heller undvikas att i en så stor kår kommer att anställas folk som är mindre lämpade för uppgiften. Det är alltså ganska självklart att det kan ges exempel på misstag och felbedömningar. Ändå var det, såvitt jag kan förstå, ingen av ledamöterna i utskottets tredje avdelning som inte ansåg att polisen i stort sett fullgör sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt. Det föreligger inte heller nu, enligt uppgifter vi fick under utskottsbehandlingen, några svårigheter när det gäller rekryteringen av ny polispersonal. Situationen på arbetsmarknaden har i det avseendet inneburit en väsentlig lättnad. Man skulle kunna vänta att den kritik som riktats mot polisen i vissa sammanhang skulle verka i motsatt riktning och skrämma bort en hel del sökande från polisen, men det tycks inte vara fallet. Under senare tid har det visat sig att om man behöver ett par hundra nya polismän får man cirka ett tusental ansökningar, vilket bör ge möjlighet till ett gott urval. Förhållandet mellan polisen och allmänheten är väl ändå inte som det borde vara. Det bör förbättras. En metod som skulle kunna verka i den riktningen vore att ge polisen personella resurser så att den snabbt kunde ge allmänheten service av olika slag. Detta är en av anledningarna till att vi reservanter yrkat en betydande förstärkning i jämförelse med Kungl. Maj:ts förslag. Vårt förslag sammanfaller med rikspolisstyrelsens och man får inte det intrycket att styrelsen har tagit till med någon prutmån. Som exempel kan jag nämna att när det gäller övervakningsverksamheten yrkade polismästarna på en ökning med sammanlagt 930 nya tjänster, länsstyrelserna stannade vid 855, medan rikspolisstyrelsens förslag innebar en ökning med endast 170 tjänster. Detta är ändå en mycket viktig verksamhet. Brott som polisen måste ingripa mot kan ofta förhindras genom en effektiv övervakning. Exempel på detta är bilstölder, rån, inbrott, misshandel och skadegörelse, som ofta förövas på platser där de kan iakttas, varför det är möjligt att genom övervakningsverksamhet hindra dem. År 1966 förekom 410 000 brottsbalksbrott utom fylleri och förargelseväckande beteende. Enligt rikspolisstyrelsen torde ungefär hälften av dessa vara av det slaget att de skulle kunnat förhindras genom en bättre övervakning. Det gäller också att nedbringa tiden för ingripandet. Härvidlag har tendensen gått mot en förlängning av tiden på grund av ökade arbetsuppgifter. Beträffande skyddsverksamheten har polischeferna yrkat på 135 nya tjänster. Länsstyrelserna har begärt 130, men rikspolisstyrelsen stannar vid 30 nya tjänster. Skyddsverksamheten är också en viktig uppgift och dessutom brottsförebyggande. Spritoch narkotikamissbruk bidrar till att öka brottsligheten. Att bekämpa detta missbruk är därför en väsentlig förebyggande verksamhet från polisens sida. Den uppsökande verksamheten måste utbyggas i samarbete med :andra organ som verkar på detta område. Brottsligheten bland ungdom och minderåriga har som bekant ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden. Visserligen har antalet minderåriga, som gjort sig skyldiga till brott som uppklarats, minskat från 13 065 år 1965 till 12978 år 1966, men mängden brott har vuxit starkt. Det beror på att det antal brott som varje individ begått har ökat. Som exempel kan jag nämna att antalet personer som begått sju eller flera brott under ett år steg från 549 år 1965 till 929 år 1966, d. v. s. med 70 procent. Utredningsverksamheten behöver också förstärkt personal. Balansen är fortfarande stor. Styrelsen har föreslagit en ökning med 114 tjänster, av vilka 15 avses för riksomfattande verksamhet. En annan arbetskrävande uppgift är trafikövervakningen. Intresset för denna ökade betydligt i samband med omläggningen till högertrafik. Detta intresse måste stimuleras även i fortsättningen. Det behövs tydligen en intensiv trafikövervakning under lång tid framåt. Erfarenheten har visat att en effektiv polisövervakning är ett av de verksammaste medlen mot trafikolyckor. Trafikövervakningen har ökat, men denna ökning har till stor del måst ske genom Övertidstjänstgöring. Under budgetåret 1966/67 uttogs inte mindre än 2,4 miljoner övertidstimmar, vilket motsvarar mer än 1000 tjänster. Så kan det inte fortgå i längden, och det är inte heller något särskilt billigt system, En annan omständighet som talar för en ökning av polispersonalen är arbetstidsförkortningen, som har pågått under tre år och berör cirka 7 200 polismannatjänster. När treårsperioden har gått betyder denna arbetstidsförkortning per år och man ett med 120 timmar minskat arbetsuttag. Det gör sammanlagt 924 000 timmar, vilket motsvarar ungefär 450 helårstjänster. Budgetåret 1967/68 begärde styrelsen 225 tjänster för detta ändamål och fick 82. Man kan invända att även polisen skall rationalisera för att på detta sätt kompensera arbetstidsförkortningen. Det är självklart, och det sker också, bl.a. genom att polispersonalen får arbetsbesparande utrustning av olika slag. Det skall ske en omläggning av rikspolisregistret till ADB-systemet, vilket också kommer att innebära minskat arbete för polispersonalen. Vidare kan enklare uppgifter överföras till biträdespersonal, men om det senare skall bli möjligt måste kontorspersonaden utökas. Man rationaliserar alltså, men att detta skall kunna kompensera arbetstidsförkortningen, minska övertidsuttaget och dessutom leda till en effektivare polisverksamhet, det tror jag ändå inte. Den anslagsökning som Kungl. Maj:t här har föreslagit är säkerligen otillräcklig för att åstadkomma ett effektivt arbete. Jag skulle till slut vilja säga att jag tror att en utgiftsökning sällan varit mera motiverad än vad denna är. Förstärks inte polisens personella resurser, blir resultatet fortsatt övertidsarbete, förslitning av personalen och bestående balans av outredda ärenden. Vidare kommer den uppsökande och förebyggande verksamheten att bli otillräcklig. Så vill vi inte ha det, och därför yrkar jag bifall till den reservation av herr Axel Andersson m.fl., som fogats till utskottets utlåtande vid denna punkt.

Herr talman!

Oenigheten består i vilken betydelse de båda parterna tillmäter just den här frågan. För majoritetspartiet har det naturligtvis varit nödvändigt att ansluta sig till Kungl. Maj:ts förslag.

Sett från den synpunkten är det klart att regeringspartiet måste hålla ihop. Trots detta menar representanterna för den borgerliga oppositionen att frågan är så viktig att den måste behandlas på annat sätt, därför att den hör ihop med själva grundförutsättningarna för vårt samhälles fungerande i en orolig tid. Jag skall, herr talman, inte uppehålla mig länge vid denna fråga, eftersom de föregående talarna har belyst den sak ligt och från olika synpunkter. Jag skall endast göra ett par kommentarer. Den ena gäller svårigheterna. I statsutskottets utlåtande står en mening, som jag tror skall läsas med en viss betoning. Utskottet skriver: »Stöd från allmänhetens sida skulle med hjälp av objektiv information kunna underlätta arbetsuppgifterna.» Ordet objektiv har en viss udd i detta sammanhang.

Jag vill gärna ha sagt det vid detta tillfälle. De två senaste åren har fört med sig speciella svårigheter.

Dessa speciella svårigheter ger verkligen utskottet anledning att slå vakt om uppgiften att ge objektiv information. Herr talman! Även om behovet av en utökning av antalet polistjänster är kännbart och klart uttalat, kan det naturligtvis råda delade meningar om avvägningen av de finansiella resurser som skall ställas till förfogande. Det är uppenbarligen den frågan som är aktuell just nu. När oppositionen tidigare för att minska polisens arbetskraftsbalans föreslog ett större tillskott av tjänster än departementet ville medge anfördes som argument bl.a. rekryteringssvårigheterna. Som herr Gustafsson i Skellefteå sade finns emellertid nu inga svårigheter för rekryteringen till polisen.

Men nu räcker det inte med att bara försöka förklara denna alldeles för kraftiga arbetsbalans på utredningssidan, det stora antalet övertidstimmar och det faktum att mindre än en tredjedel av alla anmälda brott klaras upp.

Jag vill påminna kammarens ärade ledamöter om det reportage som tidningarna i dag har om studentoroligheterna i Rom. Dessa demonstrationer gäller inte bara studenternas arbetsvillkor och studenternas speciella frihet, utan demonstranterna vill bestrida det riktiga i en representativ demokratis sätt att fungera. Det finns anledning att i en demokrati tala om friheten för människor att framföra sina åsikter. Men den friheten får inte medföra — det finns tendenser i den riktningen — en ofrihet för en motpart att ge uttryck för sina åsikter. Det är just i samband med upprätthållandet av den allmänna ordningen och rättsstatens demokratiska fundament som polisen har sina viktiga uppgifter. Det är inte fråga om våld, det är inte fråga om hårda metoder, utan det är fråga om den ordning och den självdisciplin bland människor som demokratin som arbetsform kräver.

Jag ber, herr talman, att med instämmande i vad de två föregående talarna har sagt få yrka bifall till reservationen vid punkten 8.

Herr talman! Vi har nu hört företrädare för reservanterna under denna punkt i utskottets utlåtande. Fröken Ljungberg sade anspråkslöst, att det kanske var onödigt med denna trestämmiga kör. Om detta konstaterande hade medfört att hon avstått från att hålla sitt anförande, hade jag personligen beklagat det. Allt vad hon sade var intressant. Jag kan inte instämma i allt vad hon sade, men mycket i hennes anförande var även från min bedömning alldeles korrekt. Speciellt gäller detta vad hon sade i det avsnitt av anförandet, där hon med åberopande av utskottets skrivning talade om objektiv information genom massmedia. Det är ett förskräckligt ord, men det används och alla vet vad det är för någonting. Jag kan inte formulera det bättre och skall inte heller göra minsta ansträngning att omformulera hennes tolkning av utskottets utlåtande på den punkten; jag vill helt och fullt instämma i den. Sedan gav sig fröken Ljungberg in på en analys av vilka motiv som kan ha legat bakom socialdemokraternas ställningstagande i utskottet. Hon noterade först den enighet över partigränserna som föreligger i sakfrågor och kom sedan in på oenigheten när det gäller att släppa till pengar. Hon karakteriserade Kungl. Maj:ts förslag som »en nedbantning» och tillade sedan tyst och diskret »av rikspolisstyrelsens förslag». Förslaget innebär emellertid ingen nedbantning utan tvärtom en upprustning av resurserna om man ser det mot bakgrund av de resurser vi disponerar i dag. Man kan naturligtvis använda en massa andra saker som jämförelsematerial, men i så fall kan man t.ex. karakterisera reservationen som en fruktansvärd nedbantning av polischefernas önskemål. Men slik argumentering passar ju inte i riksdagen — den passar bättre på andra sammankomster där man brukar använda sig av så enkla tricks. En jämförelse skall ju vara realistisk och meningsfylld. Detta var den enda skönhetsfläck jag kunde upptäcka i anförandet av reservanternas sista talesman. Det har i debatten sagts att finansministern satt sin hand på justitieministern och på statsutskottets socialdemokrater. Om det är ett täckord för det förhållandet, att vi sätter kostnaderna för polisen i relation till kostnaderna för andra områden där vi vill att samhället skall placera pengar, och för det förhållandet att vi bedömer kostnadernas storlek med hänsyn till de inkomster vi anser att samhället kan ta in, så har man fattat alldeles rätt. Nu är det ju populärt att låta personnamn symbolisera sakförhållanden, och då säger man att Sträng, finansministern, satt sin hand på socialdemokraterna, då man avser det förhållandet att vi vill fördela de resurser som tas in till samhället. Vi tycker inte att vi vill gå längre på denna punkt, eftersom det finns många andra områden som också är angelägna och på vilka vi vill lägga en del av de medel som samhället disponerar. Det är alltså en sådan avvägning vi vill göra. Diskussionerna om anslagen till polisen har många gånger varit fyllda av situationsbilder och detaljbeskrivningar av olika tekniska finesser i polisverksamheten — man har ju velat illustrera vad man har velat säga. Jag skall försöka undvika det i år. Under de tre år som gått sedan polisen förstatligades har det — det är uppenbart för alla — skett en kolossal effektivitetsökning inom polisen. Polisen har inte bara fått fler personer till sitt förfogande, utan det har också skett en samordning av organisationen och man har fått tekniska resurser som tål jämförelser åt alla håll. Detta har gjort att den totala effekten av polisens arbete är mycket stor. Ökningen av de personella resurserna inom polisväsendet har man i år liksom förra året i huvudsak lagt på justitiedepartementets huvudtitel; både polisen och kriminalvården har ju fått personalökningar av en storlek som andra verksamhetsgrenar inte fått. Men det är klart att det kan behövas mer; det finns ingen gräns uppåt för hur mycket poliser vi skulle kunna ha i detta land. Man kan nämligen alltid säga att saker som man inte vill skall hända skulle ha kunnat undvikas med ännu fler poliser. Att det inte finns någon gräns uppåt märker man ju när man jämför vad som har begärts från olika håll. Polischeferna har begärt 2919 tjänster och reservanterna har begärt 714 för att nu använda det som jämförelsetal. Men jag tror att vårt förslag innebär en riktig och klok avvägning, framför allt som man fortsätter att släppa till förbättrade tekniska resurser. Jag tycker att folkpartiets talesman, herr Gustafsson i Skellefteå, och medreservanterna från hans parti, i varje fall de som hittills dokumenterat sin åsikt i frågan, intar en mycket egendomlig hållning till polisen. Folkpartiet vill gärna framstå som om det ville ge polisen stora resurser. Nu ber jag, herr talman, om överseende, om jag bara nämner, att det finns en punkt 27 som gäller investering i polishus — jag skall inte argumentera i sakfrågan, det kommer vi till senare i slutet av behandlingen av denna huvudtitel. Jag nämner emellertid denna punkt, därför att det ger en helhetsbild av folkpartisternas ståndpunkt i fråga om polisens resurser. På den punkten är folkpartisterna ensamma om att vilja spara 20 miljoner kronor — de har inte ens centerpartiet med sig därvidlag. Folkpartiet har alltså lyckats med konststycket att hänga med i fråga om att vara de som vill se till att polisen får förstärkta resurser, trots att partiet egentligen i jämförelse med Kungl. Maj:ts förslag föreslår minskning av polisens resurser med över 13 miljoner kronor — 13 750 000 är den exakta siffran. Folkpartiet vill alltså ge polisen så mycket mindre för att kunna fungera. Nu kommer naturligtvis herr Gustafsson i Skellefteå att säga — vi kan natur ligtvis ta upp den diskussionen på ifrågavarande punkt — att det inte alls är jämförbart. Men det är jämförbart. Det hör nämligen samman med de tekniska resurser som polisen disponerar över, och i den anslagsram som staten påtar sig för att ge polisen dess resurser inräknas det som en mycket väsentlig sak, även om anslagstilldelningen på den punkten verkar på lång sikt. Jag vill gärna fästa ledamöternas uppmärksamhet på att folkpartiet i detta avseende är ensamt. Jag tycker att det hedrar de andra partierna att de har tagit konsekvenserna av sin önskan att förstärka polisens resurser i jämförelse med vad Kungl. Maj:t föreslår. Däremot framför folkpartiet ett anslagskrav som är avsevärt — över 13 miljoner kronor — svagare.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

Herr talman! Herr Bergman säger att mitt påstående, att departementets förslag, är ett nedbantat förslag, är felaktigt. Han säger att det i stället innebär en upprustning. Ja, visst innebär det en upprustning, men det är, som jag uttryckte det, en nedbantning i förhållande till klart dokumenterade behov. Reservationen innebär en anslutning till förslag av den instans som torde ha de största möjligheterna att i sak bedöma behoven, nämligen rikspolisstyrelsen. Denna styrelse säger själv att den har ansett sig av flera skäl böra vara ytterligt restriktiv och har bantat ner. Därefter gör departementschefen en ytter ligare nedbantning av rikspolisstyrelsens förslag. Vidare ställer herr Bergman frågan: Finns det ingen gräns uppåt för behovet av tjänster? Jo, visst gör det det, det är självklart. Det är ingen här som på något sätt eftersträvar att få en polisstat, där polisen skulle spela en dominerande roll. Men här gäller det att kunna avarbeta en arbetsbalans som är alltför stor. Om polisen hade haft möjligheter att upprätthålla sin uppgift när det gäller ordningen i samhället, hade man kanske kunnat spara in enbart under förra året drygt hälften av de pengar som begärs i reservationen.

Herr talman! Herr Bergman måtte väl känna att hans argument här är svaga, eftersom han måste ta upp frågan om polishusen redan nu. Jag vill emellertid bestämt bestrida att vårt förslag på den punkten skulle innebära någon minskning av polisens resurser som herr Bergman säger. Det är fråga om en minskning av anslaget. Men enligt de uppgifter vi fått skulle det, om vi nu anslår 20 miljoner kronor och lägger detta till de medel som redan står till förfogande på grund av tidigare anslag, vara fullt tillräckligt under nästa budgetår för den verksamhet som här kommer att bedrivas. Att vårt förslag skulle innebära en minskning av polisens resurser betraktar jag som rent nonsens. Sedan sade herr Bergman att kostnaderna måste ställas i relation till utgifter på andra områden, och det är naturligtvis sant. Det är givetvis på detta område som på alla andra fråga om en avvägning. Men om man summerar vad som diskuterats här i dag: det stora övertidsuttaget, arbetstidsförkortningen och utbildningsverksamheten — som herr Antonsson talade om och som är utomordentligt angelägen — tycker jag att man kommer fram till att den av regeringen föreslagna ökningen är otillräcklig och att det är starkt motiverat med en ytterligare ökning av polistjänsterna.

Herr talman! Herr Antonsson försökte att tala om vad all den brottslighet som vi drabbas av kostar samhället, men han vet lika väl som jag att ingen kan svara på frågan hur mycket sådant kostar. Men han har väl inte heller räknat med att någon skulle kunna göra det. Detta illustrerar emellertid något av det jag sade till fröken Ljungberg, nämligen att det inte finns någon gräns uppåt för hur många poliser vi kan ha, ty även om vi ständigt ökar antalet kommer det alltid att kunna resas krav på fler. Till fröken Ljungberg vill jag säga att jag inte betraktar rikspolisstyrelsen som den instans som har förmåga att bedöma vad samhället skall kosta på sig i fråga om poliser. Rikspolisstyrelsen kan fackmässigt redovisa polisens behov sett från de egna synpunkterna, men justitieministern, regeringen och riksdagen har <bedömningsförutsättningarna då det gäller att bestämma vad vi skall betrakta som vårt behov. Även om rikspolisstyrelsen i dag har en chef som fostrats i kanslihuset och som statssekreterare i inrikesdepartementet en gång fått en mycket god allmänorientering, kan man ändå inte begära, att rikspolisstyrelsen skall ha samma bedömningsförmåga som de som har totalitetsöverblicken. Man måste ju bedöma vad som skall göras utifrån förutsättningarna för realiserandet. Till herr Gustafsson i Skellefteå vill jag säga att det inte bara är nonsens. Säg inte så om mittenbrodern och den kommande mittensystern — eftersom det är fröken Ljungberg som här är talesman — med tanke på ett eventuellt närmare släktskap, ty vederbörande står ju inte bakom reservationen beträffande polishusen! Men, herr talman, den frågan kan vi återkomma till, och då kan herr Gustafsson få mer tid på sig att framlägga alla tänkbara skäl, och då kan vi också diskutera polishusens betydelse för polisens effektivitet. Detta gäller alltså den näst sista punkten i utlåtandet.

Herr talman!

Det gladde mig mycket att höra fröken Ljungberg säga att utskottet helt förstår polisens svårigheter och inser nödvändigheten av att med alla till buds stående medel underlätta polisens arbete. Jag noterade också med glädje herr Gustafssons i Skellefteå uttalande att polisen fullgör sina uppgifter på ett förtjänstfullt sätt. Man kan givetvis ha olika meningar om fördelningen av de resurser som står till förfogande. Skall vi lägga mera på polisverksamheten eller på kriminalvården eller domstolarna? Det är i stort sett dessa områden jag har haft att avväga mot varandra under det budgetarbete som föregått framläggandet av statsverkspropositionen. Låt oss se vad som har hänt under de senaste åren.

Jag skall här med några siffror belysa utvecklingen under de senaste åren. Under budgetåren 1966 68 har den lokala polisorganisationen tillförts sammanlagt 650 nya tjänster. I årets statsverksproposition har medel beräknats för ytterligare 450 tjänster. Detta innebär en ökning med 1100 tjänster på tre år. Personalstyrkan vid rikspolisstyrelsen exklusive säkerhetstjänsten har ökat från 224 vid rikspolisstyrelsens inrättande till 324 i dag, och vi föreslår nu ytterligare tjänster för nästa budgetår. Den totala ökningen inom statsförvaltningen under innevarande budgetår och enligt förslagen i statsverkspropositionen för nästa budgetår har beräknats till sammanlagt 2 900 tjänster. Av dessa nya tjänster under två år tillföres polisväsendet 780, d. v. s. 25 procent av samtliga nyinrättade tjänster. Till detta kommer sedan den väsentliga förstärkningen av rikspolisstyrelsens personal. Vi får emellertid inte se polisväsendet som det enda saliggörande i kampen mot brottsligheten. Rättsväsendet skall ses som en helhet. Det kan då vara av intresse att konstatera, att om riksdagen bifaller Kungl. Maj:ts förslag under andra huvudtiteln, så får myndigheterna som hör till justitiedepartementets verksamhetsområde möjlighet att öka antalet tjänstemän med 856. Det betyder att rättsväsendet tar i anspråk drygt 60 procent av den totala ökningen av tjänstemän för statlig verksamhet. Jag kan därför, fröken Ljungberg, inte på något sätt anse mig misshandlad av finansministern på detta område. Inte heller hade jag någon anledning att klaga över finansministerns behandling av mina förslag när jag hade fått en så väsentlig andel av den lilla kaka som fanns att fördela. Självfallet kunde jag dock ha gjort avvägningen på ett annat sätt. I reservationen föreslår man ytterligare sammanlagt 264 tjänster för polisväsendet medan jag i statsverkspropositionen begärt 260 nya tjänster inom kriminalvården. Jag kunde naturligtvis ha sagt mig, att vi i år inte skulle satsa något på kriminalvården, utan skulle lägga hela ökningen på polisen. Jag ansåg mig emellertid inte kunna stå till svars inför riksdagen med en sådan avvägning. Också på annat sätt har polisväsendet kraftigt förstärkts. De materiella förstärkningarna har varit betydande. Det skedde en kraftig upprustning i samband med polisväsendets förstatligande, t.ex. i fråga om inköp av motorfordon, och därefter har under årens lopp sammanlagt 50 miljoner ytterligare satsats på detta ändamål. För nästa budgetår föreslås härför 27 miljoner kronor. Denna utveckling innebär exempelvis att antalet bilar inom polisväsendet, som före förstatligandet undersieg 1 000, den 1 juli i år kommer att överstiga 2 000. Antalet motorcyklar har ökats från 355 till 455, och fyra helikoptrar har anskaffats. En mycket betydande upprustning av radiooch telexmaterielen har även kunnat ske, och utbyggnaden av ett radionät, som skall ge fullgod radiotäckning av hela landet, pågår för närvarande. Den personliga materielen i form av skyddsutrustning och kontorsutrustning har kompletterats i väsentliga avseenden, och det pågår därvidlag ett fortsatt arbete. Vidare har en datamaskin anskaffats för användning inom polisväsendet. Genom utnyttjandet av denna har åtskilliga maskinella rutiner kunnat byggas upp både för den administrativa verksamheten och för den egentliga polisverksamheten. Därvidlag kan vi också vänta oss ytterligare rationaliseringar. Ett intensivt arbete pågår delvis i anslutning till samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet. Också i övrigt strävar vi efter att effektivisera polisverksamheten. Av särskilt intresse är sådana åtgärder som förenklar polisens utredningsarbete och befriar den från göromål, vilka kan utföras av icke polisutbildad personal. Därigenom får man möjlighet att utnyttja polispersonal för direkt brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. En ny anmälningsrutin som kommer att förenkla arbetet har skapats. Vidare pågår ansträngningar i syfte att förenkla undersökningsförfarandet i vissa brottmål av enklare beskaffenhet. I fjol infördes i vissa delar av landet systemet med ordningsföreläggande vid vissa trafikförseelser, vilket avses träda i kraft för hela landet den 1 juli i år. Detta system kommer att medföra en betydande arbetslättnad. Jag kan nämna att införandet av ordningsboten för vissa trafikförseelser inom bara ett polisdistrikt i Stockholms län medförde en arbetskraftsbesparing motsvarande en hel tjänst genom att det tidigare arbetet med registrering av polismännens rapporter bortföll. Vilken lättnad det betyder för polismännen att slippa skriva alla dessa rapporter, som det åtgick en hel arbetskraft för att registrera, förstår var och en. Vi har också påbörjat en översyn av polisdistriktens organisation för att försöka skapa slagkraftigare polisenheter. De nya arbetsmetoderna, med bl.a. tillkomsten av nya tekniska hjälpmedel, ställer ökade krav på polismännens utbildning, och den utbildningsreform som riksdagen i fjol fattade beslut om skapar förutsättningar för en god utbildning av polismännen för de uppgifter som kommer att tilldelas dem i den nya polisorganisationen. Polisens aktivitet och effektivitet kommer därigenom att ytterligare öka. Jag tror, herr Anttonsson, att det vi satsar på utbildningen av polismännen är en investering som vi på sikt kommer att få god avkastning av.

Herr talman! Jag begärde egentligen ordet inte för att ge ett genmäle till justitieministern — det är bara på en punkt som jag vill göra ett påpekande med anledning av hans inlägg — utan för att betyga justitieministern min aktning för det intresse som han alltid har visat när det gäller dessa frågor. Det sätt varpå justitieministern behandlat frågan om polisen t.ex. inger djup respekt. Låt mig emellertid när det gäller avvägningen säga, att visst kan justitieministern vara nöjd med att andra huvudtiteln har fått 60 procent av ökningen av det totala antalet statstjänster, men det är kanske riktigt att denna förstärkning — och mer därtill — görs just här i nuvarande läge. Det är själva avvägningen som är det svåra. Justitieministern stryker under att det för hans del gäller avdelningen mellan de tunga avsnitten: polisväsendet, domstolarna och kriminalvården. Skall det ges mer här eller där? Ja, är det bara en rent finansiell avvägningsfråga? Är det inte också en fråga som måste bedömas med utgångspunkt från dessa tre avsnitts inbördes sammanhang med varandra?

Detta inbördes sammanhang mellan de tre avsnitten skapar nu på sätt och vis en ond cirkel; polisen får inte tillräckliga resurser; då ökar kriminaliteten med nya krav på polisen och kriminalvården som följd. Så uppstår denna onda cirkel.
Herr talman! Fröken Ljungberg sade att det kanske just är på detta område -— alltså beträffande polisverksamheten — som vi i nuvarande läge skall göra en hårdare satsning. Jag undrar om kammarens ledamöter kommer att instämma i det yttrandet när socialhuvudtiteln så småningom skall behandlas, när utbildningsdepartementets krav på ytterligare förstärkningar skall diskuteras o.s. v.? Nej, det måste ske en generell planering och fördelning, och sedan får man inom varje huvudtitel göra avvägningen mellan olika ändamål. Jag tycker därför att det var ett lyckligt beslut som riksdagen fattade när den bestämde att polisväsendet skulle föras över till justitiedepartementet. Vi har nu hela rättsvården inom ett område, så att vi kan göra en samlad bedömning av frågorna och avgöra vad som med hänsyn till det inbördes sammanhanget bör läggas på det ena eller på det andra avsnittet.